Fru talman! Svara nu på mina frågor, Alf Wennerfors! Det är ett faktum att vi ger bistånd till Thailand, till Peru och till Filippinerna, visserligen via BITS, men det är biståndspengar. Är Peru ett land som respekterar de mänskliga rättigheterna mer än Vietnam? Man spärrar in folk från terroristorganisationen Sendero luminoso, och de förtjänar att spärras in, enligt min uppfattning. De bedriver terroristverksamhet. Men det finns andra vänsterrörelser som inte bedriver terroristverksamhet, och deras medlemmar spärras in och torteras grovt av den regim som fortfarande sitter i Peru. Anser Alf Wennerfors att detta land skulle vara förtjänt av svenskt bistånd via BITS? Eller Filippinerna, Egypten, Ghana eller Kina -- varför kritiserar aldrig Alf Wennerfors dessa regimer? Varför får man aldrig höra om detta av Alf Om jag skall ta Moderaterna på allvar när det gäller mänskliga rättigheter krävs att ni fördömer dessa regimer och fördömer att vi över huvud taget har biståndssamarbete via BITS med dem. Men Alf Wennerfors föredrar att säga att han inte kan jämföra det ena landet med det andra. Vad är det för undanflykter? Gå nu upp i talarstolen och visa litet kurage!

Herr talman! När det gäller själva sakfrågorna har Socialdemokraterna avgivit en omfattande motion och argumenterat för sin syn på biståndssamarbetet. Pär Granstedt talar om ett dilemma. Javisst är det ett dilemma. Hans eget uttrycker han genom att tala mer om det förflutna än om framtiden. Det dilemma som den borgerliga regeringen har i biståndspolitiken, men också i andra sammanhang, är att den har ett parti som Moderaterna som är så pass starkt, så målmedvetet och står för en politik som egentligen är en ''ytterkantspolitik'' i sin krets. Så har det varit inom biståndet. Man har motsatt sig enprocentsmålet. Nu har Moderaterna i den interna kohandeln när en fyrpartiregering bildats tvingats ge med sig på den punkten, och det är bra. Folkpartiet, Centern och Kds har all heder av att de baxat Moderaterna, som är för att skära ner pengarna till de fattiga människorna, in i en position där de tvingats att acceptera detta mål. Men vi skall ha klart för oss att detta är frukten av en kohandel. Vi vet inte hur pass bestående det är. Ni har djävulen i båten, bara så ni vet det. Det är dessutom litet magstarkt att höra sägas att Sverige nu plötsligt har fått ett anseende i tredje världen genom att vi fått en borgerlig regering. Det är inte precis det intryck man får när man möter diplomater från tredje världen. Det Sverige nu gjort efter regeringsskiftet är att hänga på sig en skylt där det står: Vi är en del av det vita, välmående Västeuropa. Det är detta som har högsta prioritet -- den europeiska identiteten. Det är egentligen nästan ingen som säger som Daniel Tarschys, nämligen att vi har en global identitet, vilket vi måste ha. Det budskap som har gått ut från Stockholm och Rosenbad är: Vi tillhör fast den vita, välmående västeuropeiska kretsen. Ni därborta är vi inte så intresserade av. I den mån Pär Granstedt, hans parti och andra kan vända på detta -- vi får strax höra vad biståndsministern säger -- är det utmärkt. Men det finns en fara för att det traditionellt goda anseende som Sverige haft som ett solidariskt, generöst land som skiljer ut sig litet från den västeuropeiska kretsen när det gäller attityden till tredje världen håller på att förändras. Kan ni ställa upp bakom detta inom regeringen så skall vi från oppositionen bidra till att få politiken på rätt köl.

Herr talman! Nu börjar det likna något. Kan det bero på att Pär Granstedt talar utan manus? Det är i och för sig sympatiskt, men det är inte till sin fördel för alla. Anledningen till att människor ute i världen hyser en viss oro för Sveriges riktning och politik när det gäller tredje världen och till att många av oss här i Sverige också gör det är tvivlet på hållfastheten, tvivlet på att man skall hålla fast vid enprocentsmålet när man i regeringen har moderaterna, som alltid har varit emot det. I den politik som den borgerliga regeringen för i Sverige dominerar den moderata ångvälten. Där skär man ned för de ''svagare'' och resursfattigare människorna. Det är precis det som man säger sig vilja bekämpa i tredje världen. Det måste finnas ett samband mellan den politik som man för här hemma och den man för där ute -- annars blir det inte trovärdigt. Man måste ha samma mål för sin politik när det gäller inrikespolitiken som när det gäller utrikespolitiken: solidaritet, rättvisa, frihet och framsteg. På den punkten ser man uppenbara skillnader mellan den politik som regeringen står för i biståndspropositionen, som vi stöder i dess huvuddelar, och den politik man för här hemma. Det är därför vi är oroliga för att det i framtiden inte skall hålla heller i biståndspollitiken.
Herr talman! Den socialdemokratiska 80 talspolitiken ledde -- det vet vi nu -- till ökade ekonomiska klyftor i Sverige, till större skillnad mellan dem som tjänar mycket, i synnerhet ''klipparna'', och vanligt folk. Den innebar nedskuret bistånd relativt vår bruttonationalinkomst. Om Pierre Schori är stolt över den konsekvens som det är uttryck för -- ökade klyftor i Sverige, minskad solidaritet med tredje världen -- och efterlyser någonting liknande av den icke-socialistiska regeringen för att han skall känna sig trygg får det stå för honom. Jag noterar för min del med tillfredsställelse att regeringen och riksdagsmajoriteten, trots de ekonomiska påfrestningar vi är utsatta för, står fast vid enprocentsmålet. Precis likadant var det under 70-talet. Det var också en tid av djup ekonomisk kris. Trots detta förde den dåvarande borgerliga majoriteten upp det svenska biståndet till enprocentsmålet och såg till att det låg fast där. Det var först sedan socialdemokraterna återkommit som man började urgröpa det. Den typen av konsekvens som Socialdemokraterna stod för under 80-talet -- vidgade klyftor här hemma, minskad solidaritet med tredje världen -- tycker jag inte är något recept för den fyrpartiregering som vi nu har.
Herr talman! Pär Granstedt tog upp vad han kallade för Ny demokratis egoism, Ny demokratis önskan att gynna svenskar i förhållande till fattiga människor i tredje världen. Ja, Pär Granstedt, när biståndet används på det sätt som det gör i dag tycker vi att det finns anledning att ifrågasätta storleken på det. Vi skänker pengar som vi lånat och låter kommande generationer vara med och betala. Vi tycker inte att det är egoism utan omsorg om våra barn och barnbarn att se till att Sverige inte är ett fattighus när de skall leva och verka i Sverige utan att de kan få en dräglig tillvaro här. Världsfattigdomen tog Pär Granstedt också upp. Världsfattigdomen ökar, sade han, på grund av att olika länder inte har levt upp till FN:s mål på 0,7 %. Det är riktigt. Det är mycket få länder som gör det -- jag tror att det i dag är bara fyra länder som verkligen lever upp till det, och vi går i täten genom att ligga på drygt 1 %. Vi tycker att vi måste motsätta oss de höga militära utgifterna i tredje världens länder i förhållande till deras budgetar och inte skänka pengar till länder som vi tycker utvecklas helt snett. Varför skall vi skänka pengar till sådana länder?

Herr talman! Jo visst, Pär Granstedt, kan vi offra någonting -- det är självklart. Men vi drar ju på våra barn nya skulder, gör nya ränteåtaganden. Är vi verkligen solidariska mot kommande generationer på det sättet? Det anser inte jag. Det är okej att vi säger att vi skall dra ned på vår konsumtion eller att vi skall öka vår konsumtion -- det kan man ha olika uppfattningar om. Men vi drar på oss skulder för barn och barnbarn. Jag tycker inte att vi i Sveriges riksdag har rätt att dra på kommande generationer sådana skulder -- vi lånar upp för att skänka till länder där vi ser att effekterna inte är särskilt stora.
Herr talman! Det är riktigt att vi för närvarande lever över våra tillgångar. Men frågan är då: Är det möjligheterna till utveckling för tredje världens fattiga som vi skall dra in på eller är det möjligen en del av vår egen överkonsumtion? Om vi kunde tänka oss att dra ned vår egen konsumtion med en hundradedel hade vi sparat in precis det som allt vårt bistånd ger. Frågan är då: Vad är det mest riktiga -- att dra ned på vår egen konsumtion med en hundradedel eller att lämna tredje världens fattiga åt sitt öde? Vi vet Ny demokratis svar: Hellre lämna tredje världens fattiga åt sitt öde än minska vår egen konsumtion med en hundradedel.

Herr talman! Jag vill ställa några frågor till Alf Jag är naturligtvis överens med Alf Svensson om att man också skall framhålla de positiva delarna i svensk biståndspolitik. Det finns faktiskt sådana, och Alf Svensson nämnde dem ju också. Jag sade i mitt inledningsanförande att 1980-talets kris i u-länderna visar att det inte räcker med bistånd för att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Andra faktorer spelar större roll. Handelsvillkoren, råvarupriserna, räntan, iländernas protektionism, som tenderar att öka, och de transnationella företagen är ju väldigt viktiga och avgörande delar av en total u-landspolitik. Instämmer biståndsministern i detta, och är biståndsministern i så fall beredd att ta initiativ till en utredning som väger in också de här andra viktiga delarna, så att vi får en helhetssyn på utvecklingen? Den andra frågan jag vill ställa tog jag också upp i mitt huvudanförande. När vi förhandlar med våra programländer om nya insatser väger vi ju in aspekten om de mänskliga rättigheterna. Den är ju väldigt väsentlig i sammanhanget. Jag tycker det är riktigt. Vi skall naturligtvis göra det. Men om jag inte har missuppfattat det skall de biståndspolitiska kraven -- det är ju fem stycken -- gälla även för våra andra organ, organ som samarbetar med andra länder än våra programländer, exempelvis medelinkomstländer. Anser biståndsministern att exempelvis BITS gör detta, dvs. att man precis som SIDA väger in aspekten om de mänskliga rättigheterna i förhandlingarna, när man förhandlar med olika länder ute i världen? Om svaret är ja är det litet svårt att förstå hur man kan använda biståndspengar till ett antal länder som jag har nämnt: Peru, Filippinerna, Ghana, Turkiet, Egypten och vad det nu är för länder. Tillståndet för de mänskliga rättigheterna i de länderna är ju under all kritik. Jag vill att biståndsministern svarar på de här två frågorna.

Herr talman! Det är bra att ambitionen är att försöka riva ner handelshindren, herr biståndsminister. Jag hade tidigare ett replikskifte med utskottets ordförande om detta. Jag skall naturligtvis också försöka ställa upp på den ambitionen. Men verkligheten är ju annorlunda. Handelshindren ökar. EG, som ju biståndsministern är en ivrig förespråkare för ett svenskt medlemskap i, reser nya handelshinder gentemot u-länderna, och detta försvårar uländernas ekonomiska situation och ökar fattigdomen. Det är ju det verkliga förhållandet. Jag har inte sagt att läget för de mänskliga rättigheterna är tillfredsställande i våra programländer. Jag kritiserade bl.a. Vietnam. SIDA har ju kontroll över dessa länder. Ni har ju sänkt biståndet, och jag har som bekant inte föreslagit att man skall öka biståndet till Vietnam. Jag står bakom regeringens proposition. Men man hör ingenting från BITS eller från andra förespråkare för regeringspartierna om länder som Thailand, Filippinerna, Peru och Kina. Jag har tidigare påpekat detta. Det finns ingen riktig konsekvens i ert agerande när det gäller mänskliga rättigheter. Vissa länder glöms på något sätt helt bort. Menar biståndsministern att exempelvis Thailand, med en armégeneral, mer eller mindre en diktator, vid makten, är ett land som bör vara föremål för svenska biståndspengar? Kan det i så fall bero på att Världsbankens chefsekonomer har uttalat att Thailand är ett föredöme för Afrika när det gäller utveckling? Är det därför biståndsministern tiger när det gäller Thailand? Är det därför biståndsministern i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet för en eller en och en halv månad sedan höjde Världsbanken till skyarna som ett alldeles utmärkt organ? Man måste ta upp dessa frågor och kunna ställa olika länder, oavsett vad de har för system, till svars när de bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Herr talman! Jag vill gärna komplimentera Alf Svensson för hans första inlägg. Det var ett utmärkt inlägg, där han talade om att bistånd är viktigt och vad det svenska biståndet gör för nytta. För den som kan läsa mellan raderna var det också en klar reprimand till Ny demokrati och vad de står för i dessa frågor. Alf Svensson sade i slutet av sitt första inlägg att han hade träffat en vietnamesisk flykting som nu hade börjat finna hopp om att kunna återvända till sitt fosterland och hade startat ett litet företag. Det där är just ett uttryck för den förändrade situationen i Vietnam, som vi har talat om och som man bör stödja. Alf Svensson har också varit i Bolivia. Där heter presidenten Jaime Paz, och han är vanställd i ansiktet efter ha utsatts för ett attentat av högerextremister. Han sköts ned från en helikopter, fick vårdas och genomgå flera plastikoperationer i ansiktet. Det är en person som har fått mångårigt stöd från Sverige, från svensk socialdemokrati, genom en internationell solidaritetsfond och genom SIDA. Hans rörelse har fått stöd för att försöka kämpa för demokratin, i ett land som länge var en diktatur, som har världsrekord i statskupper men som nu är en ganska stabil demokrati och där man har framgångsrikt bekämpat en 10 000-procentig inflation. Det finns nu hopp för Bolivia. Bolivia är ett uttryck just för detta att man måste ha en långsiktig strategi för demokratin. När det finns en diktatur -- det fanns många i Bolivia -- stödjer man på andra vägar, genom folkrörelser, de kämpande demokraterna. Man skär inte ned, man håller sig inte borta, utan man har en långsiktig demokratisk strategi. Det är ett exempel på det som vi har diskuterat här tidigare, en kanske annorlunda syn på hur man skall kämpa för demokrati i tredje världen, där det inte är så lätt som här hemma, med vår långa erfarenhet och vår tradition att stå på. Jag skulle vilja upprepa mina frågor till Alf Svensson, bl.a. om skuldfrågan: Hur kan det komma sig att ansvaret för frågor om tredje världens fattiga människor och deras skulder är på väg att föras över från hans departement till finansministerns? Jag skulle också vilja ställa en fråga om demokrati, men det får jag återkomma till.

Herr talman! Vi får återkomma till skuldfrågan med Anne Wibble. Jag skulle vilja ställa en fråga till ministern för mänskliga rättigheter. Vi har talat om demokratin, och på tre kontinenter har demokratifrågan nyligen varit uppe i den internationella debatten. Det var först i Venezuela, som har en demokrati och där ett kuppförsök ägde rum för några veckor sedan. En hel värld reste sig mot detta, protesterade och gav demokratin sitt stöd. Men Sverige sade ingenting -- Sverige, som enligt regeringsdeklarationen skall stå för en klar röst för demokrati i världen. Det kan ha varit ett förbiseende. Sedan hör vi att näringsministern Westerberg skall åka till Kina -- ett land som inte precis är demokratiskt. Vi kommer ihåg massakern på torget i Peking. Jag undrar då, Alf Svensson: Vad är det för näring som han skall företräda där? Är det marknadsekonomi eller demokrati han skall diskutera? En tredje kontinent är Saudiarabien. Där uttalade sig kungen av Saudiarabien nyligen så här: Fria val och demokrati är ingenting för oss i den här regionen; vi har en annan tradition, och vi vill inte ha det systemet. Jag menar inte att vi skall gå till storms mot Saudiarabien, men här har alltså på tre olika kontinenter förts en diskussion om demokratibegreppet utan att man har hört Sveriges röst. Tvärtom skickar vi tydligen en näringsminister till Kina -- vad han nu skall göra där, i detta läge. Jag vill fråga hur Alf Svensson ser på det här, med tanke på vad man har sagt i regeringsdeklarationen. Jag frågar helt opolemiskt och vill bara reda upp de demokratiska begreppen.

Herr talman! Alf Svensson svarade inte direkt på min fråga. Min fråga gällde prioriteringar i det svenska biståndet och inte på vilket sätt man verkar internationellt. Det är i och för sig bra att vi verkar internationellt och försöker få till stånd en förändring i förhållandet mellan Kina och Tibet. Frågan om prioriteringar berörde dock Alf Svensson inte med ett ord. Sverige skulle kunna göra något. Vi skulle t.ex. ytterligare kunna dra ned på stödet till Vietnam, omforma det och se till att mera stöd ges till demokratiseringsprocesser eller projekt just i
Herr talman! Det finns knappast någonting som jag tycker är så svårt som att begripa Ny demokratis biståndspolitik. Jag vet inte om någon annan gör det. Det sades nu att vi skulle kunna göra något visavi Tibet. Vid andra tillfällen finns det inget enda projekt som det är rim och reson i. Jag har aldrig hört någon nydemokrat stå här i kammaren och berätta om att något enda projekt har lyckats. Men i Tibet skulle vi alltså lyckas, särskilt om vi tar pengar från Vietnam. Herr talman! Det har tidigare sagts från ett flertal debattörer i ett flertal anföranden att vi har tagit ner landramen till Vietnam med 100 miljoner. Vi har med detta velat ge signaler om att man nu får strama upp sig, skärpa sig och börja introducera politisk pluralism. Men samtidigt har vi sagt -- jag säger det igen -- att vi ser en utveckling i Vietnam, inte minst på marknadsekonomins område. Detta tror vi kommer att påskynda demokratiseringen. Att i det läget dra sig ifrån Vietnam -- Sverige fanns ju där under de riktigt mörka, för att inte säga svarta, åren -- anser vi skulle vara fel. Nation efter nation i Europa och runt om i världen vänder sig nu till Vietnam. Varför skulle då Sverige som har goodwill springa därifrån? Det vore verkligen inte till gagn vare sig för utvecklingen i Vietnam eller för svenskt näringsliv, om jag vågar lägga till det.

Herr talman! Låt mig börja med att berömma biståndsministern för den klara markeringen när det gäller gatubarnen. Det är viktigt att vi håller trycket uppe i den här frågan. Vi socialdemokrater skrev genom vår partiordförande för en månad sedan till FN:s generalsekreterare, generalsekreteraren för FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio, till Brasiliens president m.fl. om just den här frågan. Den här frågan är viktig men det gäller naturligtvis inte bara gatubarnen i Rio utan gatubarnen världen över. Vi måste se till att reagera överallt där barn far illa. Det finns ju deklarationer och konventioner om mänskliga rättigheter, t.ex. konventionen om barnets rättigheter. Vad som nu återstår att göra är att se till att dessa konventioner, framför allt den om barnets rättigheter, efterlevs. FN:s förutvarande generalsekreterare pekade vid ett tillfälle för några år sedan på hur viktigt det är att vi försöker påverka, så att både deklarationer och konventioner efterlevs. Herr talman! Egentligen hade jag begärt ordet för att kommentera FN och FN-biståndet. FN är ju en hörnpelare i den svenska utrikes och säkerhetspolitiken. Det har vi i denna kammare varit eniga om. Visserligen tappades det bort i statsministerns regeringsförklaring i höstas. Men utrikesministern lyfte in det i sitt FN-tal. Enigheten om FN:s roll gäller också, skulle jag vilja påstå, FN-biståndet. I det svenska utvecklingssamarbetet är en av hörnpelarna just FN. Att Ny demokrati mäler sig ur den här gemenskapen, enigheten, får vi naturligtvis försöka leva med. Av Sveriges bistånd går cirka en tredjedel via FN. I de övriga nordiska länderna är motsvarande andel runt 40 %, som har påpekats i slutrapporten från multibiståndsutredningen. Både i regeringens proposition och i utskottets betänkande förs det ett resonemang om en eventuell ökning av vår andel när det gäller FN-biståndet.

I det sammanhanget vill jag lyfta fram de resonemang som förts dels av oss i utskottet, dels i regeringens proposition. 1990-talet, dvs. återstoden av det här århundradet, kommer att ställa större krav på finansiella resurser för multilateral verksamhet. Vi behöver ett starkare och mera effektivt FN. Det måste alltså bli fråga om ett gemensamt finansiellt ansvarstagande. Vidare måste vi få till stånd en samsyn när det gäller de principer som skall styra bidragsfördelningen i framtiden. Detta gäller både s.k. givare och mottagare. Egentligen avskyr jag ordet givare. I ett utvecklingssamarbete är ju båda parter såväl givare som mottagare. Inom det nordiska FN-projektet har man presenterat en rad förslag till åtgärder för att åstadkomma en bättre organisationsstruktur. Inom FN-systemet finns det alltför många överlappningar och brister i koordineringen. På många områden leder det, tyvärr, till att FN inte spelar den kraftfulla roll som FN borde, och skulle kunna, spela med en bättre organisation. Därför är det enligt min uppfattning bra att Sverige och Norden gemensamt har drivit det här FN-projektet för att på så sätt skapa en bredare förankring bland medlemsländerna till förmån för konstruktiva reformer. Vi står nämligen inför utmaningar och problem som det är nödvändigt att på allvar ta itu med. Inom det här FN-projektet förs det ett resonemang om ett internationellt utvecklingsråd, där man så att säga lyfter upp frågorna till ministernivå. Personligen tror jag att det är nödvändigt att åstadkomma det här lyftet när det gäller de internationella utvecklingsfrågorna. Nivån måste höjas, så att medlemsstaternas ministrar för utvecklingsfrågor klarare kan ta ställning och hantera FN:s biståndsfrågor -- frågor som är gemensamma för oss alla, alltså för både givare och mottagare.

Herr talman! Karl-Göran Biörsmark undrar bl.a. varför vi inte ser något positivt i biståndet och påpekar att vi aldrig tagit upp några positiva effekter av biståndet. Jag erkänner, Karl-Göran Biörsmark, att det finns flera positiva biståndsinsatser. Men det kan väl uttryckas som så att hälsan ofta tiger still. Karl-Göran Biörsmark får väl utgå från att mycket har varit bra, eftersom vi inte har påtalat fler tokiga projekt än vad vi har gjort. Vi anser att u-länderna främst i Afrika måste ta itu med sina problem, sådana som korruption och höga militära utgifter. Karl-Göran Biörsmark tar också upp en annan sak och återger den litet felaktigt. Han säger att vi vill halvera biståndet. Så är det inte. Det är en vantolkning av vad vi föreslår i våra motioner. Vi säger att vi skall halvera biståndet till de s.k. programländerna, och det är någonting annat. Det innebär ett minus på 2 miljarder. Sedan vill vi även genomföra andra neddragningar som rör det multilaterala biståndet. En neddragning av biståndet till programländerna, som ju innebär en halvering, vill vi utföra så att de 4 miljarder som det kommer att fattas beslut om här skall läggas på två år i ställt för på ett år. U-länderna har då vetskap om att pengarna kommer dem till godo men att de får dem under en tvåårsperiod i stället för en ettårsperiod. Det var alltså halveringen. Biståndet totalt sänker vi därmed från enprocentsmålet, men vi ligger fortfarande en bra bit över FN:s rekommendation på 0,7 %. Varifrån Karl-Göran Biörsmark fick sina procentsatser vet jag inte.

Herr talman! Vallöftet var precis det som jag här tidigare har uttalat, dvs. en halvering av biståndet till programländerna. Karl-Göran Biörsmark kan kanske ha lyssnat på ett annat sätt under våra valtal och någon kan ha sagt någonting annat också. Det är inte lätt att hålla reda på vad alla har sagt i valrörelsen. Vi förvränger inte fakta. Karl-Göran Biörsmark sade att vi inte bidrar med någonting positivt eller konstruktivt i debatten vad beträffar biståndet. Men vi anser att vi har gjort det, bl.a. i en motion som vi som vanligt har fått avstyrkt. Vi vill ha till stånd en utvärdering av alla biståndsprojekt, där man tar fram både positiva och negativa faktorer i biståndet. Denna redogörelse skulle då presenteras för svenska folket i form av t.ex. en broschyr, så att man verkligen hade ett rejält underlag för att kunna ange vad som har gått snett och vad som har gått bra. Utifrån denna utvärdering kunde man sedan ta lärdom av biståndsprojekt från förfluten tid. Då skulle man slippa sådana skandaler som har dykt upp från och till.
Herr talman! Lars Moquist sade att det är svårt att hålla reda på vad Ny demokrati i olika sammanhang sade i valrörelsen. Det kan jag hålla med om. Det var inte så lätt att få det hela att gå ihop. Men jag tror att jag har många med mig när jag säger att uppfattningen som meddelades av Ny demokrati var att biståndet skulle halveras. Nu har det skett litet finsnickerier här i riksdagen så, att man har gjort om detta till att halveringen gäller programländerna. Den signalen gick definitivt inte fram i valrörelsen. Men det är bra att ni nu ger en ny signal om att det inte var fullt så illa som att ni ville halvera biståndet. Det är ett bra besked. Jag hoppas att det går ut till svenska folket att Ny demokrati inte alls vill halvera biståndet, utan bara att det skall minskas med 2 miljarder. Under förra biståndsdebatten räknade jag upp ett femtontal utvärderingar som har gjorts när det gäller biståndet. Man har utvärderat väldigt mycket på biståndsområdet. Så sent som förra året presenterades en stor utredning om bl.a. det multilaterala biståndet. Det finns mycket material, så detta är inte något nytt förslag. I årets proposition och i betänkandet framläggs det också nya förslag om utredningar. Vi stöder visst förslaget att det hela tiden skall göras en successiv utvärdering och utredningar i syfte att förbättra biståndet. Det är således inte någonting nytt som Ny demokrati för fram. Vi har hela tiden hållit på med utvärderingar och utredningar, och det skall vi fortsätta med. Det är välkomnande att Lars Moquist säger att vi skall försöka exemplifiera och visa på både det som är positivt och det som är negativt i de utvärderingar som man skall göra. Då önskar jag att också Ny demokrati på sina torgmöten lyfter fram det fina och det goda som svenskt bistånd uträttar ute i världen för världens fattiga.

Herr talman! Jag vill inledningsvis instämma i det som Karl-Erik Svartberg tidigare här sade om gatubarnen. Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna har alla människor lika värde, oavsett ras, hudfärg, nationalitet, religion eller kön. År 1979 antog FN dessutom en konvention som syftar till att få slut på all diskriminering av kvinnor. Den ratificerades av omkring 100 av FN:s medlemstater. Men denna konvention och deklarationerna om mänskliga rättigheter till trots diskrimineras kvinnor i förhållande till män mer eller mindre i nästan alla världens länder. Könsdiskriminering i vår del av världen handlar mest om arbeten och likaberättigande. I en lång rad länder i den fattigare delen av världen får diskrimineringen allvarligare konsekvenser. Där handlar det bl.a. om fördelning av knappa resurser -- ofta mat för dagen --, om brist på utbildning, om att vara utsliten på grund av hårt arbete och för många förlossningar. finns det mycket intressant information att hämta, bl.a. om kvinnors överlevnad. Statistiken visar att trots att man vet att nyfödda flickor har bättre överlevnadsförmåga, dör långt fler flickor än pojkar under sina första år, om de lever under jämlika uppväxtförhållanden. Enligt rapporten kan detta ha flera förklaringar. Flickorna ammas t.ex. mindre och får sämre omvårdnad, men också mord på nyfödda flickor finns dokumenterade. En annan upprörande sedvänja som trots västliga protester fortfarande tillämpas i ett 20-tal afrikanska länder är kvinnlig omskärelse. Kvinnoorganisationer världen över arbetar envist vidare med att bekämpa denna grymma tradition, men det är svårt att ändra mönstret. Världshälsoorganisationen har tillsammans undersökt fenomenet ''son-preference''. Man kom då fram till att i endast två av 38 undersökta länder föredrogs flickor, nämligen i Venezuela och i t.ex. Uganda omtalas en nyfödd pojke som ''stöttepelaren'', medan man om en nyfödd flicka säger att ''det blev bara en prostituerad''. Synen på flickor och kvinnor tar sig olika uttryck. På många håll är det en utbredd vana att flickor och kvinnor får mat först när pojkarna och männen har ätit, om det blir något över. Så länge försörjningen för de gamla är beroende av hur många barn man har som kan bidra till försörjningen kommer pojkar att föredras. Diskrimineringen i detta avseende beror framför allt på fattigdomen. Bl.a. därför måste fattigdomsbekämpning även fortsättningsvis vara vårt övergripande biståndsmål. Ett annat hot mot kvinnors hälsa är de många och täta graviditeterna. Mot den skrämmande bakgrunden att uppskattningsvis 500 000 kvinnor årligen dör i samband med graviditet, förlossning eller inom 42 dagar efter förlossningen -- enligt Världshälsoorganisationens definition -- och att kvinnor, finns i tredje världen är det hög tid att sätta mödrahälsovården i fokus. På initiativ av en socialdemokratisk motion uttalar utskottet för andra året i rad angelägenheten av en internationell professur i mödrahälsovård. Vi får hoppas att SAREC, som är verkställande biståndsorgan, i denna fråga i år är mer lyhörd för riksdagens uttalande än vad man var förra året. Det finns ett klart samband mellan många graviditeter och kvinnors utbildningsnivå. Ju högre utbildning, desto färre graviditeter. Och framför allt: om kvinnor eller flickor får utbildning, skjuter de upp den första graviditeten. På så sätt blir antalet tonårsmödrar färre. Det är därför väldigt angeläget att också alfabetisering och utbildning för flickor får fortsatt hög prioritet. Herr talman! Erfarenheterna från 30 års utvecklingssamarbete har för länge sedan visat att om biståndet skall vara framgångsrikt, måste dess positiva effekter nå både kvinnor och män. Samma insikt finns bland andra biståndsgivare och multilaterala biståndsorgan. Numera står kvinnoinriktat bistånd ganska högt upp på den internationella dagordningen. Men det är tyvärr långt mellan ord och handling. Milstolpar i utvecklingen har varit FN:s kvinnokonferenser -- 1975 i Mexico City, då FN:s kvinnoårtionde proklamerades, och i Nairobi 1985 vid kvinnoårtiondets slut. I Nairobi antogs de framåtsyftande strategierna för 90-talet, ett dokument som visar hur kvinnors ställning skall stärkas, dels praktiskt i vardagen, dels strategiskt för att de på sikt skall få ökat inflytande och ökad makt över sin situation och över samhällsutvecklingen. Dessa båda kvinnokonferenser har haft stor betydelse för utvecklingen, och 1995 är det dags igen. Då -- tio år efter konferensen i Nairobi -- skall en ny internationell kvinnokonferens i FN:s regi gå av stapeln. Det är viktigt att denna konferens får samma uppbackning som FN:s konferenser om miljö nu i juni och mänskliga rättigheter 1994. Inför kvinnokonferensen 1995 bör en svensk nationalkommitté tillsättas. Att utvärdera bistånd möter stora svårigheter. Visst har vi våra biståndspolitiska mål att mäta mot, men vad säger en sådan utvärdering egentligen? Vi kan ibland t.ex. konstatera att biståndet främjar resurstillväxt eller social och ekonomisk utjämning. Förhoppningsvis bidrar det också till demokrati och mänskliga rättigheter. Men vad är resurstillväxt värd om man inte kan konstatera att också kvinnorna får del av resurstillväxten? Vad är social och ekonomisk utjämning värd om man inte kan konstatera att den kommer också kvinnorna till del? Fortfarande är kvinnorna i många av våra biståndsländer utestängda från den offentliga ekonomin, ekonomiskt omyndigförklarade. Vad betyder främjande av demokrati och mänskliga rättigher om kvinnorna utestängs från beslutsfattande och inflytande över utvecklingen i byn och i landet och om deras mänskliga rättigheter ideligen kränks? Bristen på statistik som speglar kvinnornas situation i förhållande till männens är ofta ett problem. I statistiken är kvinnan osynlig. Kvinnan har en reproduktiv roll. Hon föder och tar hand om barnen. Hon svarar för nästan allt hushållsarbete, förbereder och lagar maten, hämtar ved och vatten, tvättar och håller rent -- sysslor som är grundläggande för familjens överlevnad. Detta tillsammans med det omfattande jordbruksarbete som kvinnor utför för familjens försörjning finns aldrig med i statistiska tabeller eller vid beräkning av BNP. Mannen däremot, som ofta är lönearbetare och därmed en del av den offentliga ekonomin, är del av statistiken. Tabellerna är fyllda med hans verksamhet. En könsuppdelad statistik görs i regel bara när det gäller utbildning, löner och dödsorsaker. Traditionell statistik är därför inte något tillförlitligt instrument när man vill se hur ett biståndsprojekt kan tänkas påverka kvinnors resp. mäns vardag. Det finns helt enkelt inte några andra sätt än att på plats studera vardagslivet -- vilken roll män resp. kvinnor har i samhället och i byn. Av detta skäl är det synnerligen viktigt att det på biståndskontoren finns särskilt utsända handläggare, vilkas uppgift är att utifrån kunskap om kvinnors och mäns roller och funktioner i mottagarlandet utforma alla biståndsprojekt och se till att de är väl förankrade hos både kvinnor och män. Tyvärr finns det i dag bara en utsedd handläggare som har som huvuduppgift integrering av kvinnoaspekter i biståndsprojekten. En socialdemokratisk motion i vilken denna fråga behandlas har i positiva ordalag besvarats i betänkandet. Biståndsministern har i en interpellationsdebatt för en kort tid sedan också ställt sig positiv till detta behov. Men självfallet kommer vi att hålla utvecklingen på detta område under uppsikt. Herr talman! Kvinnorna utgör ungefär hälften av jordens beolkning. Det innebär inte att vi äger hälften, får hälften av utbildningen, gör bara hälften av allt arbete, innehar hälften av alla parlamentsplatser eller hälften av alla chefsjobb, osv, och minst av allt innebär det detta för ulandskvinnorna. Att detta är djupt orättvist och måste ändras, är de flesta av oss överens om. En professur i internationell mödrahälsovård, en svensk nationalkommitté för förberedelser inför nästa kvinnokonferens och utsända kvinnohandläggare på biståndskontoren ändrar naturligtvis inte dessa förhållanden över en natt, men de vore goda steg på vägen. Herr talman! Jag vill i anslutning till det anförda inte framföra några särskilda yrkanden, men jag står givetvis bakom de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Kvinnan har en central roll i all utveckling. I Afrika har kvinnan av tradition det helt avgörande ansvaret för familjens försörjning med livsförnödenheter. Kvinnan skaffar vatten och energi, sköter den största delen av odlingen samt försäljningen av överskott på lokala marknader. Pengar som kommer in från det används främst till barnens skolavgifter och annat nödvändigt för familjen. När det gäller näringslivets utveckling skulle det alltså vara självklart att allt utvecklingssamarbete skedde med kvinnorna. Effektivast vore det säkert också om det administrerades av kvinnor. Kvinnor organiserar sig ofta på ett annat sätt än män, mindre högtidligt, mer flexibelt, och många funktioner blandas naturligt. Kanske borde det också finnas några ''manshandläggare'' på varje biståndskontor för att se till hur männen skall kunna finna sin roll i familjens försörjning. Nu är det alltså tvärtom. Som markera att det åtminstone skall finnas några kvalificerade ''kvinnohandläggare'' på biståndskontoren, som har till uppgift att se till att kvinnorna över huvud taget kommer med i det internationella utvecklingssamarbetet. Jag tror att huvudorsaken till de otillfredsställande resultat som vårt bistånd ibland nått beror på att man, naturligtvis oavsiktligt, i själva verket har försvårat arbetet för kvinnorna, utan att männen därför tagit över familjens försörjning. De ökade inkomster som man har fått av manligt dominerade industrier och jordbruk för exportgrödor har skrämmande ofta inte använts till familjens försörjning. Den är ju något som männen är vana vid att kvinnorna klarar. Vi bör inte i första hand fara till u-länderna och lära dem att bli som oss, utan vi bör alltid först undersöka vilka organ i landet som våra pengar skall gå till, så att folk får resurser att på eget initiativ ta kontakt med resten av världen och resurser att själva utveckla sitt land. Vi bör stärka de internationella grupper som arbetar för uländernas rätt till en självständig utveckling, t.ex. Herr talman! Sveriges främsta internationella uppgift är att arbeta för en ny rättfärdig ekonomisk världsordning. Vi bör avlänka vår biståndspolicy från beroendet av Världsbanken och Det är tragiskt att Sverige numera bundit sin policy i relationerna till u-länderna till Världsbanken och IMF. Vi får inte acceptera orättfärdiga spelregler, även om de hävdas av till synes övermäktiga intressen. Världsbanken och IMF domineras av iländer som inte ens gör rätt för sig i FN och som mest tänker på egna intressen. Det är fråga om ren och skär maktpolitik. Förr stödde Sverige u-ländernas kamp för en ny ekonomisk världsordning för att u-länderna skulle kunna frigöra sig från den koloniala näringslivsstrukturen, få rättvist betalt för sina råvaror och tillgång till världsmarknaden för sina industriprodukter. Vi chockerades av Världsbankens och Internationella valutafondens överförmynderi. Många inspirerades av tanken att små stater och u-länder skulle kunna sluta sig samman och bygga en värld av en mångfald centra som samarbetar till ömsesidig glädje och nytta, utan över och underordning. I stället för att göra de rika rikare och räkna med att rikedomen skulle sippra ned till de fattiga, ville man stödja en utveckling ''nedifrån och upp''. 1984 kunde svenska UD inte tänka sig att biståndskoordinering skulle kunna innebära att svenskt bistånd direkt villkorades till genomförande av makroekonomiska reformer, t.ex. ingående av stabiliseringspolitiska stand byavtal med IMF. Jag refererar i detta sammanhang en gammal UD-källa. När OPEC var som starkast och i-världen insåg att u-länderna skulle kunna följa exemplet och sluta sig samman för att få bättre pris på sina råvaror, gick man i FN med på långtgående utfästelser om en ny ekonomisk världsordning. UNCTAD, det handelsorgan som stod på u-ländernas sida, spelade en framträdande roll och Sverige var pådrivande i arbetet för u-ländernas rätt. Sedan OPEC:s inflytande minskat har i-världen tappat intresset för att ge u-länderna rättvisare villkor. I-länderna utnyttjar tvärtom sitt övertag och betalar allt sämre för råvaror, höjer räntan och ökar protektionismen. U-länder som sedan kolonialtiden är ensidigt beroende av att exportera några få råvaror har drabbats mycket hårt. I slutet av 1980-talet förändrades också Sveriges inställning till allt detta. De förhållanden vi kritiserat och bekämpat hos Världsbanken och IMF ansågs plötsligt nödvändiga, låt vara beklagliga. I stället för att tala för att Sverige skall försöka att ändra spelreglerna sträcker sig ambitionen endast till att försöka lindra konsekvenserna av det onda spelet för de fattigaste. Det är inte längre självbestämmande som gäller, utan integrering i världsmarknaden på de rikas villkor. Det ställs krav på regeringarna att ställa om landets ekonomi så att man kan sköta räntebetalningarna på lån till de internationella finansinstituten. Det är skandal att resursflödet numera går från u-länderna till i-länderna, inte tvärtom. Den koloniala maktstrukturen behåller greppet. Jag anser att den viktigaste insatsen som vi kan göra i vårt utvecklingssamarbete med u-länderna är att arbeta för en ny rättfärdig ekonomisk världsordning. Herr talman! Våra biståndspolitiska mål förhindras av Världsbankens och IMF:s strukturanpassningsprogram. De strukturanpassningsprogram som Världsbanken och IMF kräver av skuldsatta u-länder är inte förenliga med Sveriges biståndspolitiska mål. Synsätt och metoder är kontraproduktiva, även om man numera talar vackert om fattigdomsbekämpning och miljö. Jag vill nämna våra mål ett i taget. Först det övergripande målet att höja de fattigas levnadsvillkor. Bevisen för att särskilt kvinnor och barn drabbas hårt av programmen är många. De får arbeta mer för att livnära sig på lägre lön och sämre mark. Den bästa jorden odlas upp för exportgrödor. Flickorna måste se efter småsyskonen när mamma arbetar och hinner inte gå i skolan. Skolundervisningen är inte längre gratis, hälsovården har skurits ned och matsubventionerna har dragits in. Det har drabbat de fattiga i städerna. Sedan övergår jag till de fem målen. Det första handlar om resurstillväxt. Några länder har ökat sin bruttonationalprodukt, men de flesta länder i Afrika som antagit strukturanpassningsprogrammen har sänkt sin BNP. Investeringarna har många gånger eftersatts. Skuldtjänsten har dominerat över resurstillväxt som kommer landet till godo. Huvudinriktningen är i praktiken fortfarande bytesbalans och skuldtjänst. Det andra målet rör ekonomisk och social utjämning. Jag tror inte att någon hävdar att denna främjas av strukturanpassningsprogrammen. För det tredje gäller det ekonomisk och politisk självständighet. Den sorts tillväxt som främjats leder inte till självständighet utan till större beroende av en världsekonomi som inte gynnar den svaga. U-länderna själva anser att konditionaliteten är ett hot mot deras suveränitet. För det fjärde handlar det om en demokratisk samhällsutveckling. Alla talar ju om vikten av detta nu. Men hur skall en regering kunna få folkets stöd när man tvingas att höja matpriserna för de fattiga i städerna, skära ner den offentliga sektorn och strama åt budgeten? Hur skall man kunna bygga demokrati utan folkets stöd? Det femte målet gäller en framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön i mottagarländerna. Världsbankens storskaliga projekt utarmar och hotar miljön. Det gäller t.ex. det stora dammbygget i Narmada i Indien där tiotusentals människor tvingas flytta. Bankens retorik har ändrats även här, men det är inte mycket som märks i verkligheten. Av Världsbankens 6 000 anställda är det bara 100 som arbetar med miljö och de har föga inflytande över praktiken. Den plan för tropiskt skogsbruk som Världsbanken antagit för miljöns skull har fått allvarlig kritik, bl.a. av World Watch Institutet, för att gynna avverkningsintressena på miljöns och urprungsbefolkningarnas bekostnad. Herr talman! Jag anser sammanfattningsvis att Sverige bör frigöra sin biståndspolicy från beroende av Världsbanken och Internationella valutafonden. Vi bör samarbeta med de u-länder som vi har förtroende för och stärka deras egna program för en strukturomvandling på deras egna villkor.

Herr talman! Göran Lennmarker argumenterar faktiskt för ett högre bistånd. Jag förstår inte slutsatsen. Slutsatsen måste alltså bli att biståndet inte skall skäras ned om man tror på bistånd och dess effekter och möjligheter att vara fattigdomsbekämpande. Då går det väl inte att skära ned biståndet, som ni vill göra när det gäller Vietnam och de mycket fattiga länderna i Afrika?

Herr talman! Jag tycker att det har varit mycket intressant att sitta på min plats och lyssna till den debatt som har förts här i dag. Vi har varit med om att skapa historia, och vi har också fått en redovisning för den tidigare historien här i riksdagen. Sverige har ju sedan länge bedrivit en biståndspolitik som syftar till att hjälpa de fattigaste länderna i världen. De länder som valts ut som programländer har ofta varit ''unga'' länder som sökt bygga upp sina nationer på socialistisk ideologisk och ekonomisk grund. I dag vet vi, och det vet också ledarna i de berörda länderna, att den vägen inte var så bra. För att skapa en bärkraftig och långsiktig utveckling och komma till rätta med försörjningskrisen har man i dag ett omedelbart behov av demokratisering och förändring mot friare marknader. Det måste därför skapas förutsättningar så att marknadskrafterna får möjlighet att samverka på ett effektivt sätt. Till det krävs, enkelt och schematiskt uttryckt, bl.a. stöd, uppmuntran och påverkan till attitydförändringar. Men det är också viktigt att vi som säger oss företräda marknadsekonomin inte medverkar till att länder isoleras, segregeras till ''entredjedelssamhällen'', dvs. att ett litet antal människor lever i rikedom och resten i fattigdom. Socialistiska ekonomier är ofta ''entiondels-samhällen'' -- en tiondel är med i partiet och har alla privilegier, medan resten lever mindre bra. Alla måste kunna vara med i samhällsutvecklingen. Det är den policy eller politik som i alla fall vi i kds vill föra. Även om det sker en förändring mot friare marknader, är det viktigt att vårt lands biståndsinsatser inte utgår från det svenska näringslivets behov utan utgår från det hjälpbehov som finns hos människorna i det land som vi avser att hjälpa. Det är därför hög tid att sätta sig in i de verkliga behoven i de länder som vi vill och kan hjälpa i den tredje världen. Skall biståndsprojekt lyckas, måste initiativet till dem komma från de människor som hjälpen är avsedd för. Utvecklingsprojekt måste vara i samklang med idéer, levnadssätt och samhällsutveckling i de länder som skall motta hjälpen. Det är därför viktigt att ta vara på idéerna hos enskilda och grupper i u-länderna för att stödja dem i ett utvecklingsarbete på deras villkor. Men då fordras lyhördhet, engagemang och visioner. Det kan handla om att se och komma förbi stelbenta administrativa regelsystem. För att få i gång mjuka projekt och kunna lösa mänskliga problem direkt där de uppkommer är ett samarbete med organisationer och rörelser på gräsrotsnivå en viktig förutsättning. De frivilliga organisationerna har genom sina kanaler bättre möjligheter att komma i direkt kontakt med rörelser och enskilda i andra länder än vad kanske den verksamhet har som går från administration till administration. Det är bra att anslaget till frivilliga organisationers biståndsverksamhet ökat. Jag anser att det är en väg till bistånd som kan utvecklas ännu mer än vad som har skett och sker i dag. Jag anser inte att det är rätt att spela ut Baltikum och Östeuropa mot världens absolut fattigaste länder. Även om behoven är stora hos våra närmaste grannar i öster, är de trots allt små i jämförelse med de behov som finns i världens fattigaste länder. Det är därför bra att biståndet till Baltikum och Östeuropa har egna anslag och inte belastar anslaget för biståndet till den tredje världen och därmed konkurrerar ut de allra fattigaste. Herr talman! Det är viktigt att Sveriges syn på ekonomisk och politisk frihet förklaras mycket tydligt i dialogen med mottagarländernas regeringar. Brott mot mänskliga rättigheter skall påtalas mycket klart. Markeringar måste göras när det gäller biståndet till regimer som förtrycker eller militärt bekämpar sitt eget eller andra folk. Sådana markeringar tycker jag regeringen har gjort i budgetpropositionen, när det gäller några länder. Det är också viktigt att snabba och kraftfulla insatser görs i länder där en ny skör demokrati kämpar en ojämn kamp mot krafter som vill bryta ner den. Men arbetet för demokratisering och höjning av de fattigas levnadsstandard kräver att vi försöker tränga in i även totalitära staters liv och inte vänder oss bort från befolkningen där. Biståndsviljan i Sverige har sin ryggrad hos folkrörelser och ideellt engagerade människor. Där finns ofta en stark vilja till fortsatt hjälp för de fattiga folken även när deras ledare har gjort sig oförtjänta av stöd. Därför är det ytterligare en anledning att stödja de frivilliga organisationernas arbete. Folkrörelser och enskilda organisationer kan spela en mycket stor roll i ländernas demokratiseringsarbete. Det statliga biståndet har i den tidigare förda politiken ägnat alltför litet omsorg åt stöd till organisationer och institutioner utanför den offentliga sektorn. Det finns ett stort behov av gräsrotsorganisationer som kan göra utvecklingsarbetet effektivare och stärka basen för en demokratisering. Kooperationen, fackföreningsrörelsen, kvinnoorganisationerna och politiska partier behöver utvecklas i de olika länderna. Människorna måste få träning i den demokratiska processen. Frivilligorganisationerna är väl lämpade att främja demokratimålet genom att de når befolkningen och därför kan påverka utvecklingen på bynivå. Herr talman! Kvinnornas och barnens situation omnämns på flera ställen i både proposition och betänkande. Det är bra. Men jag anser trots det att i den nya inriktning som biståndet måste få och som delvis är på gång, måste kvinnans situation i världen lyftas fram ännu mer än tidigare -- och det har vi kvinnor hittills sagt här från talarstolen. Det kan ju tyckas tjatigt att ständigt dra fram kvinnans situation i världen. Men det är genom tjat och påtryckningar som man får saker och ting att hända. Jag kan faktiskt inte vara tyst om kvinnans situation i världen, när t.ex. antalet vuxna analfabeter år 1990 var 963 miljoner. En kvinna av tre är analfabet. Bland männen är förhållandet en av fem. Tydligast är könsskillnaden inom analfabetismen i Asien och Oceanien. Medan antalet manliga analfabeter sjönk från 247 miljoner 1970 till 233 Analfabetismen orsakar dödsfall. 17 miljoner barn, främst i tredje världen, dör årligen på grund av mödrars analfabetism och bristfälliga kunskaper i näringslära, som t.ex. okunnighet om hur viktig modersmjölken är. Alfabeteringsprogrammen för kvinnor har givit dem en ökad medvetenhet om sina rättigheter, vilket är nödvändigt om det skall bli någon rättvisa i världen. En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till utbildning, som i sin tur är avgörande för att kunna åtnjuta och utöva andra rättigheter. I det moderna samhället är utbildning det väsentligaste och mest verkningsfulla villkoret för utveckling. Såväl i landsomfattande massalfabeteringskampanjer som i mer lokala kampanjer har i synnerhet kvinnornas deltagande varit mycket beroende av omgivningens inställning. En del män är oroade av undervisningen och tillåter inte att deras fruar deltar i den. För att alfabeteringsprogram skall lyckas måste både män och kvinnor motiveras. Män måste informeras om alfabeteringens frigörande effekter. Det har visat sig att kvinnor som har alfabetiserats möts med ökad respekt i samhället och hemmet. De är bättre rustade att söka jobb och kan därför tjäna mer. De har mycket lättare att hjälpa sina barn med skolarbetet. De har större förmåga att driva småföretag och själva sköta den bokföring som krävs. Biståndspolitiken måste få ännu tydligare signaler om att kvinnans situation måste lyftas fram i allt biståndsgivande. Men för att nå kvinnan måste man också nå mannen, så att hans attityder och inställning till kvinnan förändras. Kvinnan måste komma upp på samma plan som mannen i alla de länder där svenskt bistånd är engagerat. Hon måste bli accepterad som en fullvärdig individ med samma rätt till det vi kallar människovärde. Herr talman! Världen är i dag översvämmad av flyktingar. Miljontals afghanistanska flyktingar lever i Pakistan. I de afrikanska länderna och i andra delar av världen finns också miljontals flyktingar. Ett av de mest hårresande exemplen är den barfotavandring som 15 000 pojkar mellan sex och sjutton år just nu gör mellan Sudan och Etiopien. Pojkarna har förlorat föräldrar och hem i kriget och vandrar från staden Pochala i söder på jakt efter ett nytt hem i en hård miljö. Enligt en alldeles för litet uppmärksammad tidningsartikel hade pojkarna i början på april vandrat 30 mil sedan de gav sig i väg i slutet av februari. Jag anser att Sverige i FN med det snaraste bör se till att dessa pojkars situation uppmärksammas och görs något åt. Det är inte acceptabelt att de i tusental skall driva på vägar och genom djungler i sitt sökande efter en fast hemvist. I sammanhanget kan man inte låta bli att undra över vart dessa pojkars systrar har tagit vägen. Jag anser också att det är en uppgift för FN att undersöka och offentliggöra. Herr talman! Sammanfattningsvis kan sägas att i årets biståndsbudget har tumskruvarna dragits åt något när det gäller landramen för några länder, som visat sig inte uppfylla kravet på demokrati och mänskliga rättigheter. Det är bra och rätt, även om det kan möta en del protester. Det är också bra att en ökad andel av biståndet skall gå genom frivilliga organisationer. Biståndsinsatser får inte ha sin grund i det svenska näringslivets behov utan skall utgå från det hjälpbehov som finns hos människorna i de länder vi sagt oss vilja hjälpa. Kvinnans situation måste lyftas fram i allt biståndsarbete och kvinnorna bli delaktiga av de konsekvenser begreppet mänskliga rättigheter innebär. Vi måste också ständigt i vårt biståndsarbete ha världens flyktingsituation för våra blickar, så att vi snabbt kan göra insatser. Herr talman! Jag har inga andra yrkanden än utskottets.